Herr talman! För att belysa den problematik som motionsyrkandet har tagit upp börjar jag med att citera ekonomichefen vid ett av våra stora exportföretag, L M Ericsson, som för ett och ett halvt år sedan i ett föredrag som senare blev tryckt sade följande om krediterbjudanden inom telebranschen: » Västtyskland erbjuder krediter på 40 år till 3 procents ränta för en telefonfabrik i Pakistan; det gäller import av råvaror och komponenter till en telefonfabrik och rör sig om ett amerikanskt dotterbolag i Tyskland. Vidare erbjuder leverantören 20 års kredit för maskiner och investeringar som man inte själv producerar till låg ränta. Förenta staterna erbjuder i Nigeria och Jordanien genom AID — Agency for International Development — 40 års kredit, de första tio åren med 1 procents ränta och resterande 30 år med 2,5 procents ränta. Storbritannien erbjuder i Liberia en kredit för telekommunikationer på 220 miljoner kronor under 25 år, med fem års grace inte bara för amorteringar utan även för räntan; sedan tar man ut 53/4 procent. Japan, Canada och Frankrike gör liknande erbjudanden.» Sådan ser kreditkonkurrensen ut på världsmarknaden, främst naturligtvis beträffande kapitalvaror men också i fråga om varor med kortare varaktighet. Försöken att begränsa kreditgivningen som konkurrensvapen har inte varit så särskilt framgångsrika. Man kan med skäl beklaga och kritisera detta, men här i landet måste vi till slut konstatera att sådan är den värld vi lever i. Då är det oerhört viktigt att svenska exporterande företag får bästa möjliga villkor här hemma. In i bilden kommer bl.a. dels det nu sex år gamla kreditinstitutet AB Svensk exportkredit som ägs till hälften av staten och till hälften av affärsbankerna, och dels exportkreditnämnden. De krav på översyn av exportkreditfinansieringens villkor som framförs i motionen är mycket välbefogade. De institut jag nämnde söker naturligtvis själva på bästa sätt strömlinjeforma sin verksamhet, men de är ju bundna av bestämmelser och ramar som utformats av regering och riksdag. Skall någonting ändras på den punkten är det regering och riksdag som får ta initiativ. I utskottets utlåtande har AB Svensk exportkredit kommit att stå i förgrunden, medan just ingenting har sagts om andra institut och faktorer som är av betydelse för exportkreditfinansieringen. Jag skall försöka komplettera och ge en antydan om problematiken också på exportkreditnämndens område genom att sammanställa några frågor på vilka svaret inte alls är givet. Vilka arter av krediter skall kunna garanteras? Skulle inte också vad man kallar »finansieringsgarantier» kunna komma i fråga? Kan man verkligen dra en klar gränslinje mellan kommersiella och politiska risker? Kan inte premiesättningen bli mera rörlig? Och är garantiprocentsatsen riktigt avvägd i dagens läge? Ått det finns saker att fundera över och att de inte alltid kan klaras av i en handvändning kan exemplifieras av att Svenska bankföreningen på hösten 1964 gjorde en framställning om att exportkreditgarantier skulle kunna få utformas som ovillkorliga garantier gentemot kreditinstitut som belånat eller övertagit exportfordringarna. Det är faktiskt en viktig fråga. Efter tre och ett halvt års funderande meddelade handelsdepartementet i februari i år att man beslutat lämna framställningen utan åtgärd. Det kan vara skäl i att både ändra takten i tänkandet och det negativa i attityden.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

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona uppehöll sig alltför ensidigt vid AB Svensk exportkredit. I mitt anförande sökte jag visa att problematiken ingalunda är begränsad till den utlåning och de villkor som gäller inom AB Svensk exportkredit utan spänner över ett betydligt vidare fält. Det är kanske inte så mycket mer att säga utöver vad jag tidigare anfört, men jag vill ta upp den konkreta fråga som ställdes av herr Bengtsson när han kritiserade motionernas tanke att förhandsbesked skulle lämnas beträffande AB Svensk exportkredits långivning. Herr Bengtsson frågade var den ordningen gäller att man kan få besked huruvida lån kan beviljas innan alla fakta ligger på bordet. Jo, det kan man få t.ex. i motsvarande institut i Västtyskland. Man är där på det klara med att en stor exportaffär inte kan komma till stånd i ett enda sammanhang, utan att det måste bli fråga om en diskussion mellan köpare och säljare beträffande pris, kvalitet, leveranstid och kreditvillkor. När kreditvillkoren är aktuella önskar köparen naturligtvis längsta möjliga kredittid och lägsta möjliga ränta. Säljaren måste då undersöka hur långt det finns möjlighet att tillgodose dessa önskemål. I Sverige för säljaren normalt sådana diskussioner med sin bank, men i de fall där banken inte skall refinansiera får vederbörande vända sig till AB Svensk exportkredit. Det är för säljaren mycket värdefullt att kunna få förhandsbesked — annars blir affären i fråga kanske över huvud taget aldrig av. Exempel på detta förfarande finns alltså i andra länder, herr Bengtsson, och det är mycket rimligt att också vi i vårt land undersöker möjligheterna till en sådan ordning.

Herr talman! I sitt senaste inlägg gav herr Bengtsson i Landskrona faktiskt ett nytt skäl för den översyn som vi efterlyst. Märk väl: vi siktar inte till en stor, långvarig, senfärdig utredning utan vi siktar till en översyn. Herr Bengtsson framhöll att det kunde vara vissa svårigheter för AB Svensk exportkredit att i sin tur låna upp pengar. AB Svensk exportkredit är ju ett hypoteksinstitut, som går ut på marknaden med obligationer — de köps normalt av AP-fonderna.

Detta är ett bekymmer för alla hypoteksinstitut men kanske speciellt märkbart när långivningen har internationell anknytning. I herr Bengtssons egen regi har alltså ytterligare ett problem aktualiserats som det kunde finnas all anledning att syssla med vid en översyn sådan som den föreslagna.

Herr talman! De mindre företagens problem har i olika sammanhang diskuterats i kammaren, och vi från folkpartiet har då framhållit betydelsen av dessa företags insatser för landets ekonomi och de mervärden denna företagsamhet har skapat. I det utlåtande som nu behandlas vill utskottets reservanter få till stånd en utredning, som belyser den mindre företagsamhetens förutsättningar och villkor. Som reservanterna framhåller är det önskvärt att hela frågekomplexet blir belyst, så att de åtgärder som visar sig erforderliga kan sättas in på sådant sätt att den mindre företagsamheten får den konkurrenskraft som man eftersträvar. För många av de mindre orterna är de små och medelstora företagen de som bär upp samhällena, och det föreligger där ett särskilt önskemål om dessa företags fortbestånd och utveckling. Det är visserligen riktigt att en del av de problem som denna företagsamhet brottas med har blivit undersökta, men man saknar det samlande greppet. En rad frågor tornar upp sig och pockar på sin lösning. Främst är det finansieringsoch utbildningsfrågorna som ställs i förgrunden. Kunnigheten och yrkesskickligheten i de mindre företagen är omvittnat hög, men en lönsam tillverkning av en vara är icke endast konsten att producera en bra produkt utan det gäller inte minst att få avsättning för varan. Här har de mindre företagen icke samma möjligheter som de större, vilka genom sin volym kan få underlag för en helt annan marknadsföring. Man brukar säga att en vara icke är färdigtillverkad förrän den är såld. Bland de mindre företagen finns goda förutsättningar att skapa nyttigheter, vilka skulle visa sig konkurrenskraftiga, om marknadsföringen kunde ordnas på ett tillfredsställande sätt. Nyttigheter och förbättringar som skapas inom de mindre företagen har nu ofta svårt att komma ut på marknaden. Det är emellertid så stora värden som här kan skapas och tillvaratas, att samhället bör uppmärksamma denna tillgång. Kan hela frågan bli belyst i ett sammanhang, så att en samlad bild erhålles av de framtida möjligheterna, vore det av stor betydelse. Vi bör därför fatta beslut om en utredning, som till sin sammansättning bör vara parlamentarisk och som skall allsidigt utreda frågan. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Lundberg m.fl.
Herr talman! De mindre företagen utgör, som omvittnats av de tidigare talarna, ett betydelsefullt inslag i vårt näringsliv, av långt större värde än de flesta föreställer sig. Några få siffror kan på ett slående sätt belysa riktigheten av detta påstående. Av samtliga industriföretag här i landet har 91 procent mindre än 50 anställda och tillhör sålunda gruppen mindre företag. Av den totala industrisysselsättningen år 1964 svarade mindre industrier med 4—50 arbetare för totalt 265 000 anställda eller 27 procent av samtliga industrianställda. Som jämförelse kan nämnas, att den egentliga storindustrin sysselsatte 295000 eller cirka 30 procent av alla anställda inom industrin. De mindre industriföretagen kommer säkerligen också i fortsättningen att spela en betydelsefull roll inom det svenska näringslivet. Visserligen pågår en kraftig omstrukturering av vårt näringsliv, som medför väsentliga förändringar på många områden inte minst inom industrin. Det är dock uppenbart att en både kvalitativt och kvantitativt betydande del av den svenska industriproduktionen, varudistributionen och serviceverksamheten kommer att omhänderhas av mindre företag. De mindre företagen har emellertid speciella svårigheter att brottas med och är på flera betydelsefulla områden diskriminerade i förhållande till de större företagen. Mot bakgrunden av de mindre företagens väsentliga betydelse för vårt land både i dag och i framtiden är det angeläget att statsmakterna vidtar alla de åtgärder som är möjliga för att undanröja eller mildra dessa företags särskilda problem och svårigheter. Jag skall här ta upp några frågor av speciellt viktig art för de mindre företagen vilka enligt min mening kräver särskild utredning för att kunna bringas till en tillfredsställande lösning. För det första är det av största vikt att nyföretagandet understödjes med olika medel — jag skall längre fram närmare uppehålla mig vid nyetablerandets problematik. En annan väsentlig förutsättning för att nyföretagandet skall kunna stimuleras är att företagarna kan beredas så allsidig utbildning som möjligt. Härvidlag bör redan befintliga resurser förstärkas, i första hand genom en utbyggnad av statens institut för hantverk och industri. Men även nya utbildningsvägar bör prövas för att man skall kunna nå både befintliga och presumtiva företagare. En faktor att observera i sammanhanget är att dels på grund av vårt nya skolsystems utbildningsresultat, dels på grund av att företagandet som sådant efter hand blir alltmer komplicerat och tekniskt betonat torde framtidens nyföretagare inom industrin återfinnas framför allt bland ingenjörer på olika nivåer. Det är därför ytterst angeläget att ingenjörsutbildningen ges ett betydande företagsekonomiskt inslag och att de ingenjörer som så önskar kan få en konkret företagareutbildning. Om sålunda grundutbildningen i »företagande» med olika medel och metoder kan förbättras, är det emellertid inte mindre väsentligt att de nuvarande företagsledarna inom de mindre företagen får en effektiv och ändamålsenlig vidareutbildning. En dylik vidareutbildning måste hållas på en hög nivå och förutsätter tillgång till kompetenta lärarkrafter, eftersom den tekniska utvecklingen, administrationen och icke minst marknadsföringen reser helt andra krav på mindre företagares förmåga och insikter än tidigare. Både grundutbildningen av presumtiva företagarämnen och vidareutbildningen av redan existerande företagare är av så komplex natur att dessa spörsmål bör ingå i en särskild utredning om de mindre företagens förutsättningar. Härvidlag bör då också medtas det rimliga kravet, som även tillstyrkes av SHI, att företagarnas fortbildningskostnader blir avdragsgilla vid taxeringen. Det för de mindre företagarna fortfarande svåraste problemet är finansieringsfrågorna. Först och främst arbetar dessa företag med ett oproportionerligt litet eget kapital i jämförelse med storföretagen och har praktiskt taget inga möjligheter att genom nyemissioner öka detta kapital. När det sedan gäller den externa finansieringen saknar de mindre företagen flera av de möjligheter som de större företagen har i detta avseende. De kan inte utnyttja obligationsmarknaden, har regelmässigt sämre tillgång till utländskt kapital och intar på grund av att de är små en sämre förhandlingsposition vid uppgörelser om varukrediter. På grund av dessa förhållanden blir de mindre företagen i större utsträckning beroende av kortfristiga och därmed också dyrare krediter. Detta ökar deras känslighet för åtstramningar på kreditmarknaden liksom för räntehöjningar. Det är uppenbart att följden av dessa ogynnsamma omständigheter till sammantagna blir, att de mindre företagens expansionsmöjligheter begränsas på ett omotiverat sätt och att värdefulla produktivitetsökningar i onödan undandras samhällsekonomin. Det gäller alltså i första hand att för de mindre företagen skapa möjligheter, motsvarande dem som de större företagen har, att genom aktieoch obligationsmarknaderna anskaffa långfristigt och riskvilligt kapital. Detta kan ske genom tillskapandet av emissionsinstitut och investeringsbolag med verksamheten inriktad på de mindre företagen. Den aktiesparande allmänheten vågar med få undantag icke göra direkta investeringar i mindre företags aktier, eftersom dessa företag uppfattas som alltför riskabla placeringsobjekt, trots att många kan redovisa goda vinstutsikter. Det är därför nödvändigt att söka åstadkomma en lämplig riskspridning, som gör det möjligt för sparkapital att söka sig till de lovande projekt som finns bland de mindre företagen. Emissionsinstitut eller investeringsbolag med uppgift att på ett sakkunnigt och ansvarsfullt sätt förvalta allmänhetens sparande i form av aktieköp i mindre företag med goda framtidsmöjligheter skulle ur flera synpunkter vara av utomordentligt värde. För det första skulle sparkapitalets obenägenhet att söka sig till mindre företag kunna elimineras, och för det andra skulle åtskilliga sådana företag kunna få en välbehövlig ökning av det egna kapitalet. En absolut och ofrånkomlig förutsättning vid köp av aktier i mindre företag är dock att detta sker i form av minoritetsposter. Meningen är inte att det föreslagna emissionsinstitutet eller investeringsbolaget skall förvärva kontrollen över de företag, som på här angivet sätt får sitt egna kapital förstärkt, utan målsättningen skall vara den jag nyss angivit. Det är emellertid icke sannolikt att ett emissionsinstitut av den föreslagna typen — i varje fall inte från början — skulle kunna samla ihop ett så stort kapital från den aktiesparande allmänheten, att dess verksamhet skulle kunna bli av tillräckligt meningsfylld omfattning. Den övervägande delen av kapitalet måste säkerligen anskaffas genom en institutets egen upplåning på obligationsmarknaden eller på annat sätt. Härigenom skulle de mindre företagen få tillgång till AP-fondernas medel på ett smidigare och effektivare sätt än vad nu är fallet. Det föreslagna emissionsinstitutet skulle kunna bli ett värdefullt komplement till AB Industrikredit och AB Företagskredit. Dessa företag bedriver en viktig verksamhet men har ändå inte blivit av det värde och den betydelse för de mindre industriföretagen som man förväntade vid starten. Vad som hindrat de mindre industriföretagen att utnyttja dessa instituts tjänster är de stränga säkerhetskrav vid kreditgivningen som uppställts. Säkerhetsbestämmelserna bör därför utan dröjsmål liberaliseras och företagens utredningskapacitet väsentligt höjas. En sak, som delvis faller under finansieringsfrågorna, är behovet av en förenklad aktiebolagsform för de mindre företagen. Ett förslag i den riktningen framförde jag i en motion till 1965 års riksdag. Första lagutskottet uttalade sig mycket välvilligt om detta förslag och hemställde att det skulle överlämnas för behandling av 1960 års aktiebolagsutredning. Denna utredning har till uppgift att i samråd med motsvarande utredningar i de övriga nordiska länderna utarbeta en enhetlig nordisk aktiebolagslagstiftning. Det är att hoppas att denna utredning snart blir klar med sitt arbete och då framlägger förslag om en enklare aktiebolagsform för de mindre företagen. Detta skulle vara av största betydelse för dessa företag, och om kombinationen emissionsinstitut och förenklad aktiebolagsform kan realiseras, skulle de mindre företagens trängande behov av ökat eget ka pital i väsentlig utsträckning kunna tillgodoses. I motionerna I:665 och II: 848 behandlas nyetableringsverksamheten inom näringslivet och dess betydelse för näringslivets förnyelse och utveckling. Reservanterna understryker riktigheten av dessa påpekanden. Det är uppenbarligen på det sättet, att näringslivet genom tillkomsten av nya företag erhåller nya idéer och kan anpassa sig till nya förhållanden och behov. Det är ytterst märkligt, att dessa för näringslivets styrka och konkurrensförmåga viktiga faktorer så litet beaktats och att nyetableringen tillmäts så ringa eller rent av ingen betydelse vid utformningen av den moderna näringspolitiken. Vad som anses vara den nya näringspolitikens signum är strukturrationalisering, framför allt tillskapandet av större företag genom sammanslagningar. Intresset för hur det går med den nödvändiga förnyelsen inom näringslivet är däremot ytterst litet. Det är en självklarhet att ett dynamiskt näringsliv som särskilt kännemärke har stor rörlighet i fråga om företagens antal och branschtillhörighet. Gamla företag och branscher dör bort och försvinner men nya kommer i stället. I USA med dess produktiva och effektiva näringsliv uppgår antalet nedlagda företag med under 100 anställda till cirka 350 000 per år, medan de nyetablerade utgör ungefär 370 000. Man har där alltså ett nettotillskott på 20 000 företag. I vårt land har under de senaste åren företagsnedläggelserna varit omfattande, och antalet har stigit år från år. Nyetableringarna synes icke ha ökat i samma takt, men några säkra siffror finns inte. Skulle nyetableringstakten vara i sjunkande är detta utomordentligt allvarligt, eftersom i så fall näringslivets själva livsnerv träffas och skadas. Det måste emellertid under alla förhållanden vara av stort samhällsekonomiskt intresse att nyetablering och därmed förnyelse och utveckling inom näringslivet stimuleras med olika medel. Härvidlag kan åtgärder vidtas som har både direkt och indirekt betydelse som stimulansfaktorer. I fråga om åtgärder av direkt betydelse är det klart, att allt som göres för att förbättra företagens allmänna betingelser verkar som en injektion på nyetableringsverksamheten. Reformer på kreditpolitikens och skattepolitikens område, bättre företagarutbildning och rådgivningsverksamhet och andra insatser till den mindre företagsamhetens fromma är allt av stor vikt även för nyetablerandet. Bland faktorer av indirekt betydelse vill jag särskilt understryka attityden till företagandet som sådant. Tyvärr är denna på en del håll negativ. Särskilt bekymmersamt är det förhållandet att ungdomen mer och mer intar ståndpunkten, att det är bättre att satsa på en god anställning med fastställda förmåner av olika slag än att lägga ned sina krafter på ett osäkert och slitsamt liv som företagare. Det är därför angeläget att framför allt hos ungdomen skapa ett positivt intresse för företagandet, varvid som jag tidigare framhållit uppläggningen av grundutbildningen är av stor betydelse. De många goda företagarämnen, som finns bland vår ungdom, bör tillvaratas och ges möjligheter att etablera sig som företagare, till båtnad både för dem själva och för dynamiken inom näringslivet. På vilket sätt företagarämnen bland ungdomen skall kunna uppmärksammas och intresseras för att bli företagare är dock mycket svårt att fastställa, men saken är av så stor vikt att den bör utredas tillsammans med frågan om nyetableringens problematik över huvud taget och en del andra spörsmål om småföretagens betingelser på olika områden t.ex. i fråga om finansieringen, utbildningen, skattefrågorna, etc. Den viktiga frågan om nyetableringens problematik skjuter utskottsmajoriteten sangviniskt undan med uttalandet att man icke finner det styrkt att nyetableringsfrekvensen inom svenskt näringsliv kan anses otillfredsställande. Men, herr talman, utskottsmajoriteten har icke heller styrkt motsatsen utan uttalar bara den fromma förhoppningen att ett par reformer, som rör de mindre företagen, skall bidra »till att skapa goda förutsättningar för fortsatt nyetableringsverksamhet». Detta uttalande bygger som sagt inte på någonting annat än fromma förhoppningar, och när ett antagande beträffande en för samhällsekonomin så oerhört viktig fråga som graden och arten av näringslivets förnyelse icke har starkare underlag är det i högsta grad motiverat med en utredning. Jag ber att få yrka bifall till reservanternas förslag och vill speciellt understryka deras uttalande om vikten av att den näringspolitiska utredningsverksamheten också tar sikte på att skapa gynnsamma betingelser för nyetablering.

Herr talman! Det finns ingen nämnvärd anledning att i dag ta upp någon längre debatt i samband med detta utlåtande från bankoutskottet. Praktiskt taget samma motionsyrkanden har ju varit uppe till diskussion flera gånger tidigare under de senaste åren, och vi får dessutom ganska snart tillfälle att återkomma till frågan då propositionen om = företagareföreningarnas fortsatta verksamhet liksom propositionen nr 68 skall behandlas.

Bankoutskottet som behandlar alla frågor mycket ingående ägnade år 1966 särskilt stor uppmärksamhet åt motioner som var praktiskt taget likadana som de här föreliggande. Utskottet remitterade då motionerna till inte mindre än 30 olika remissinstanser. Av dessa ansåg 22 att det var onödigt med en begärd utredning och endast fem instanser ville ha en utredning, medan tre önskade få något delproblem utrett. Det har inte inträffat något sedan dess som förändrar situationen till förmån för motionerna och reservationen, snarare tvärtom. Sedan riksdagsbehandlingen av ärendet i november i fjol har regeringen på riksdagens bord lagt de två propositioner som jag inledningsvis har berört. Utskottet har utförligt refererat de många utredningskraven, men frågan är för närvarande redan föremål för utredningar, bl.a. genom utredningen om Översyn av aktiebolagslagstiftningen vilket aktiebolagsutredningen sysslar med. Företagsbeskattningens framtida utformning utreds sedan 1960. Förra året tillsattes den s.k. SHI-utredningen som i första hand skall pröva hur institutet bäst kan medverka till ett helt och rationellt utnyttjande av samhällets resurser inom utbildningsoch rådgivningsverksamheten med särskild inriktning på de mindre och medelsto ra företagens behov. En särskild utredning rörande utformningen av den fortsatta = lokaliseringspolitiken = tillsattes också i fjol. Yrkesutbildningsutredningen väntas senare i år framlägga ett betänkande med förslag angående olika former av samverkan mellan skolan och näringslivet. Jag sade förra året i en liknande debatt som denna att det vore en björntjänst mot de mindre och medelstora företagen, om riksdagen följde reser Vvanterna och beslöt att begära en stor utredning. Jag vidhåller denna uppfattning i dag. Det är bättre att se till att — och det anser också utskottsmajoriteten — de förslag som efter olika utredningar framlägges blir positivt behandlade än att hela detta stora frågekomplex återigen förs ut till en ny och tidsödande utredning. Jag vill i detta sammanhang ställa en fråga till högermotionärerna med anledning av att de i sin motion skriver att en mera aktiv lokaliseringspolitik erfordras och att man därvid skall gynna de medelstora tätorterna framför storstäderna. Det verkar en aning diffust vad som menas därmed; jag kan inte riktigt förstå det. Som jag sade är det väl redan på det sättet att lokaliseringspolitiken inriktas på att lokalisera företag till mindre orter i de flesta fall, och de företagen måste ju komma från de stora städerna. Men man kan inte bestrida att även städer och tätorter med relativt stor befolkning behöver stöd i vissa situationer. Jag kan exempelvis nämna Norrköping som jag väl känner till som genom besvärliga strukturomvandlingar och av andra orsaker måste ha statens stöd. Motsvarande gäller städer som Borås och Östersund som måste betecknas som ganska stora städer. Vore det inte vanskligt att i ett riksdagsbeslut spika fast att sådana orter skall staten inte bry sig om i sin 1okaliseringspolitik? För min del anser jag att detta är en avvägningsfråga och att det skall bedömas från fall till fall när och hur staten skall gripa in på detta område. Herr talman! Jag kan med bästa vilja i världen inte komma till något annat resultat av min bedömning av dessa motioner — och detsamma gäller bankoutskottets majoritet — än att det är fråga om mer eller mindre meningslösa utredningsyrkanden som skulle menligt försvåra möjligheterna för de aktuella företagsformerna att inom en rimlig tid erhålla det stöd som motionärerna eftersträvar. Utskottsmajoriteten hävdar därför bestämt, att riksdagen bör avslå dessa motioner. De föregående talarna gjorde några uttalanden som jag något vill kommentera. Herr Nordgren talade som vanligt om statsmakternas mindre positiva inställning till de mindre och medelstora företagen, men samtidigt visade han själv genom ett ganska långt citat ur utskottsutlåtandet att det inte förhåller sig på det sättet. Samhället är inte negativt inställt till de mindre och medelstora företagen. Jag hade faktiskt tänkt citera utskottsutlåtandet på denna punkt, men det är alltså onödigt eftersom herr Nordgren gjort det. Många gånger har det också klart utsagts, att vi allesammans är ense beträffande den stora grupp som de nu diskuterade företagsformerna utgör. Resonemanget rör sig därför inte om vem som är mest intresserad av den eller den företagsformen, utan om lämpligheten av att skicka hela detta stora och mångskiftande frågekomplex till en ny utredning vid sidan av den som redan arbetar. För vår del anser vi att det skulle vara felaktigt att göra ett sådant dubbelarbete, som självfallet skulle fördröja de reformer som är ägnade att förbättra betingelserna för de små och medelstora företagen. Herr Sjönell talade något om kapitalfrågorna för dessa företag. För närvarande har AB Industrikredit m.fl. en inte helt utnyttjad kapacitet, och därför synes det mig obehövligt att nu skapa flera kreditinstitut. Enligt min mening bör man också akta sig för att i onödan specialdestinera våra kapitalresurser. Med det sagda ber jag, herr talman, få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill säga till herr Franzén i Motala, att när jag tog upp frågan om AB Industrikredit uppehöll jag mig inte i första hand vid institutets utlåningskapacitet. Vad jag sade var att institutets verksamhet i praktiken har inneburit en besvikelse för de mindre företagen. Enligt de ursprungliga intentionerna var det ju i första hand de företagen som skulle få utnyttja AB Industrikredit. Det har i många sammanhang omvittnats, att de mindre företagen har så svårt att erhålla långfristiga krediter. Då får man varje år höra, att ja, men vi har ju AB Industrikredit, som ju är till för att de mindre företagen skall kunna utnyttja exempelvis AP-fondmedel. De pengarna skall slussas ut till de mindre företagen via AB Industrikredit. Därvidlag har emellertid de mindre företagen som sagt blivit besvikna. Jag har här en statistik som på ett slående sätt visar detta. Jag har för övrigt fått den statistiken från institutet självt. Siffrorna visar att företag med över 500 anställda, alltså rena storindustrier, har kommit i åtnjutande av inte mindre än 6 procent av lånen i AB Industrikredit. De mindre företagen, för vilka man räknar Översta gränsen vid 50 anställda och för vilka AB Industrikredit skulle bli till så oerhört stor nytta, har för närvarande endast ungefär 25 procent av lånen i institutet. När det har tillkommit ett institut som i första hand skall vara till för de mindre företagen, är det ju upprörande att i praktiken bara 25 procent av institutets lån har gått till dem. Vad beror detta på? Jo, som jag sade i mitt förra anförande är orsaken att säkerhetsbestämmelserna är alldeles för hårda och för rigorösa. De behöver mildras, om de mindre företagen skall komma i ett bättre läge och få en större andel av institutets utlåning. Jag tror också att personalresurserna vid institutet behöver utökas.

Herr talman! Herr Nordgren återkommer till talet om aktiebolagsformerna, men som jag tidigare sade är de frågorna under behandling av aktiebolagsutredningen, som tillsattes 1960, och vi kan väl lugna oss innan vi ställer krav på en ny utredning till dess vi får se vad aktiebolagsutredningen kommer till för resultat. Jag anser fortfarande att det är en överloppsgärning att tillsätta ytterligare en utredning, när vi redan har en utredning som sysslar med dessa problem. Beträffande Investeringsbanken finns det ingen anledning att riva upp en ny debatt i dag. Vi hade ju en lång debatt om den saken i förra veckan. Jag kan emellertid inte minnas att direktören för Investeringsbanken fällde det yttrande som herr Nordgren återgav, alltså att han inte ville ha någonting med de små företagen att göra. Jag hade det rakt motsatta intrycket, nämligen att han vid flera tillfällen underströk att man borde hjälpa även de små företagen. Detta framhålles även i propositionen och i utlåtandet om Investeringsbanken. Jag finner det felaktigt att påstå att man inom Investeringsbanken inte vill befatta sig med de små företagen. Det förhåller sig inte så. Herr Nordgren tar nu upp en ny fråga som han inte berörde i sitt första anförande, nämligen självfinansieringsgraden inom de olika företagen. Detta är tvdligen en outslitlig debattfråga, och det är för resten ganska förklarligt eftersom ingen kan ge riktigt klart besked om hur hög företagens självfinansieringsgrad skall vara: 25 procent eller kanske ännu lägre, 75 procent eller 100 procent. En sak är vi dock överens om, nämligen att den inte kan vara alltför hög, eftersom detta menligt skulle inverka på skötseln av företagen. Detta har inte bara framhållits av oss; även herrar Hedlund och Wedén har i motionen II:835 understrukit detta. De skriver på s. 5 bl.a. följande: »Mot en mycket hög självfinansiering kan invändningar resas från fördelningsoch jämlikhetspolitiska synpunkter. Även från rent ekonomiska utgångspunkter kan skäl anföras mot höga självfinansieringsmöjligheter. Följden kan ju bli att näringslivets kapitalresurser i alltför hög utsträckning stannar kvar i företag som tidigare haft goda vinster i stället för att investeras i projekt som för framtiden är mest lovande.» Vi understödjer helhjärtat detta resonemang, ty det är precis vad vi själva anser om självfinansieringsgraden. Det finns naturligtvis också andra synpunkter på denna fråga. En mycket hög självfinansieringsgrad kan i viss mån nagga företagens möjligheter i kanten att betala hyggliga löner. Om man hundraprocentigt plöjer ned vinsterna i företagen ökar man förmögenhetsbildningen på bekostnad av löntagarna. Det är en sådan utveckling som vi inte kan acceptera. När det gäller AB Industrikredit har vi varit överens om att detta bolag fortfarande har en god kapacitet. När det sedan gäller fördelningen av krediterna mellan de små, medelstora och större företagen har jag inte just nu statistiken tillgänglig, men jag antar att herr Sjönells uppgifter är riktiga. Detta är dock en uppgift för kreditinstitutet att självt avgöra.

Herr talman! Bara några ord med anledning av att herr Franzén i Motala citerade ur en motion av bl.a. herr Wedén om företagens självfinansiering. Det var ju synd att herr Franzén inte också tog upp de slutsatser som denna motion utmynnade i. Det är alldeles riktigt att vi menat att en alltför hög självfinansieringsgrad av den typ, som förekom t.ex. på 1950 talet, är betingad av en inflationskonjunktur och har nackdelar som vi inte kan acceptera. Men vi har också uttalat, herr Franzén, att den nuvarande självfinansieringsgraden är otillräcklig och att man bör skapa möjligheter för en större grad av självfinansiering än vad som nu förekommer. Uppfattningen att det är motiverat med en hög självfinansieringsgrad är vi dessutom inte ensamma om, herr Franzén. Därvidlag kan vi redovisa instämmande från LO:s ordförande Arne Geijer, som i en debatt här i riksdagen sagt samma sak.

Herr talman! Den motion som här föreligger har, i motsats till de flesta motioner som väcks, blivit mycket välvilligt behandlad av samtliga remissinstanser.

Dessa människor bör inte genom en negativ lagstiftning hindras att fritt planera sin fritid.» Detta framhåller alltså Uppsala domkapitel. Länsstyrelsen i Stockholms län anför att inkomna ansökningar om undantag från tillställningsförbudet i största uisträckning gäller tillstånd att visa filmer av religiös eller eljest seriös karaktär. Dispensansökningar beträffande exempelvis idrottsevenemang har inte förekommit. Länsstyrelsen ifrågasätter, om förbudet längre har stöd hos folkmajoriteten. Då dessutom «förbudet knappast är förenligt med religionsfriheten och ej heller torde ha någon uppgift ur ordningssynpunkt ansluter sig länsstyrelsen till motionernas syfte.

Icke någon av dessa organisationer motsätter sig en utredning. Jag ber att få besvära kammaren med några citat.

Centerns ungdomsförbund anser också att förbudet bör upphävas, liksom även Högerns ungdomsförbund.

Samma uppfattning har Sveriges kristna ungdomsråd, som säger: »I ett demokratiskt samhälle krävs, att respekt visas för olika synsätt. Det kan då inte vara rimligt att hävda ett synsätt på bekostnad av ett annat genom lagtext, så länge det inte rör sig om att gardera samhället och enskilda mot skada. För vår del står det klart att förbudet mot offentliga nöjestillställningar vissa helgdagar inte innebär ett skydd av det slaget. I stället innebär förbudet ett tvång för många att ta hänsyn till en åskådning, som de inte delar eller är likgiltiga för. Vi anser, att ett tvång av den art, som nöjesförbudet innebär, mer skadar än gagnar sitt syfte.» Av dessa olika remissyttranden framgår det klart och tydligt att man anser att frågan bör utredas. Första lagutskottet har emellertid vid behandlingen av de föreliggande motionerna, såsom kammarens ärade ledamöter kunnat märka, inte kunnat uppnå enighet, utan lotten har fått fälla utslaget, varvid de som önskar avstyrka motionerna kommit att utgöra majo ritet. Vad som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt vill jag hellre betrakta som små differenser än som väsentliga skiljaktigheter. Jag tror inte att någon inom utskottet vill utöva tvång i en fråga som denna. Utskottsmajoriteten yrkar avslag på motionerna under framhållande av att frågan om förbudets hävande bör upptagas till behandling i den parlamentariska utredning angående förhållandet mellan kyrka och stat, som Kungl. Maj:t signalerat kommer att tillsättas. Det låter ju ganska bestickande. Det kanske finns de som frågar sig vad det egentligen är som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt, eftersom bägge parter vill ha en utredning. I utskottets utlåtande föreslås att frågan hänskjuts till kyrka—stat-utredningen. Jag har just varit inne i första kammaren och lyssnat på den pågående debatten där i samma ärende. Statsrådet Palme begärde ordet och meddelade, att förberedelsen för en kyrka—stat-utredning är under arbete i departementet.

Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets utiåtande.
Herr talman! Jag kan inte finna att det föreligger några skäl till att man ens skulle försöka att sätta in denna fråga i ett djuplodande religionsfrihetssammanhang. Vi lever i ett land där folk utan påföljd får bekänna sig till vilken religion de vill. De får också vara utan religion om de så vill. I ett par motioner har påyrkats en utredning av förbudet mot offentliga nöjestillställningar på vissa kyrkliga helgdagar — juldagen, långfredagen och påskdagen. Varken utskottet eller reservanterna motsätter sig en utredning. Vad som står som utskottets mening har som fru Johansson här förut nämnde kommit att avgöras genom lottens hjälp. Bakom reservanternas mening står alltså lika många ledamöter som bakom utskottets. Vi som företräder utskottet har den uppfattningen att en stor del av Sveriges folk, kanske man rent av kan våga tro på en majoritet, alltjämt tillmäter de nämnda tre helgdagarna ett sådant religiöst värde, att de bör hållas fria från mera rafflande offentliga nöjestillställningar. Det borde därför inte behöva kännas som något kränkande av friheten, om nu gällande nöjesförbud på de tre kristna helgdagar det här är fråga om finge gälla — året har ju ytterligare 362 dagar då full frihet råder. Behöver man nödvändigtvis använda uttrycken intolerans och religionstvång om dem som önskar att nuvarande ordning skall bestå? Jag tycker inte det. Det finns också ett ord som heter hänsyn, vilket man bör kunna tillämpa i detta sammanhang. Jag har emellertid inte tänkt argumentera från denna utgångspunkt. Utskottet har som kammarens ledamöter kan se på s. 7 vid behandlingen av motionerna inhämtat att spörsmålet om förhållandet mellan kyrka och stat och därmed sammanhängande lagstiftning kommer att hänskjutas till en parlamentarisk utredning. Jag kan inte tänka mig annat än att den fråga det nu gäller kan tas upp av en sådan utredning. Det väntas att denna utredning kommer att tillsättas inom kort. Vi har inhämtat att den kommer att bedriva sitt arbete på grundval av de betänkanden som behandlar relationerna mellan kyrka och stat. Vi menar att även den här aktuella frågan därvid bör komma under förutsättningslös prövning. Därför anser utskottet att något initiativ från riksdagen nu inte är påkallat. Reservanterna vill bryta ut denna särfråga ur det större sammanhanget men vill inte föreslå hur utredningen lämpligen skall utföras. Det bör, säger man, få ankomma på Kungl. Maj:t att ta ställning härtill. Jag kan väl förstå dem som hävdar att nöjesförbudet i 10 § i 1956 års allmänna ordningsstadga av många uppfattas som ett privcipiellt oriktigt tvång. Men å andra sidan finns det troligen ännu fler som skulle uppleva det som stötande, om offentliga tillställningar med prägel av kommersiell nöjesindustri förekommer på dessa dagar. Ehuru jag hävdar en långt gående frihet känner jag mig mest tillfredsställd med att som situationen nu är den aviserade parlamentariska utredningen får behandla den ordningsstadga det här är fråga om.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

Herr talman! Under den tid socialdemokraterna regerat i detta land har trenden för den religiösa utvecklingen varit klart märkbar. Socialdemokraterna har handlat i enlighet med sin gamla paroll: bort med altaret och tronen! De har tvingats att gå långsamt fram — det gäller ju att behålla makten! — men de har handlat i avkristnande riktning så fort och så grundligt som de vågat. Regeringspartiet har skjutit in sig på olika samhällsområden där kristendomen haft en lagligt skyddad position. I religionsfrihetens namn har man attackerat frågorna. Man har hävdat att vi har religionsfrihet och därför skall de olika kristna samfunden och sammanslutningarna i frihetens namn acceptera även obekväma situationer. För att nå sina mål har man använt en strategi som förefaller ganska dubbelbottnad: man har pläderat för frihet men inför förbud, man har sagt sig vara neutral men agerat kristendomsfientligt. Nu deklarerar man att lagligt skydd för kristendomen är ett tvång som oliktänkande uppfattar som en kränkning, och därför skall lagskyddet bort. Jag finner det därför helt följdriktigt att man nu från socialdemokratiskt håll i motioner kräver att förbudet mot offentliga nöjestillställningar på juldagen, långfredagen och påskdagen skall slopas. Man vill ge fritt fram för nöjeslivet även på de tre största kristna högtidsdagarna. De nöjeslystna i detta land har under praktiskt taget årets samtliga kväl lar — och nätter med, för den delen — möjlighet att delta i den offentliga nöjeskarusellen. Det är därför rätt fantastiskt att tänka sig att motionärerna inte ens för att visa respekt för den mycket stora folkgrupp som är kristligt troende vill avstå från offentliga nöjen under tre av årets 365 kvällar. Jag vill understryka att det finns folkrörelser, exempelvis idrotten, som visat respekt för de aktuella helgdagarna. Detta framgår bl.a. av remissvaret från länsstyrelsen i Stockholms län, den enda länsstyrelse som varit remissinstans. Till nämnda länsstyrelse hade inte inkommit någon dispensansökan för idrottsevenemang på de aktuella dagarna. En annan institution som visat respekt trots att den inte lyder under allmänna ordningsstadgan är radio-TV Den har möjlighet att sända vilka program som helst. En jämförelse mellan TV-programmet på långfredag och TV programmet på andra helgdagar visar emellertid skillnaden. Det är därför beklagligt att en så stor folkrörelse som arbetarrörelsen inte vill visa en sådan tolerans mot de kristna, att den respekterar de aktuella kyrkliga högtidsdagarna. Genom lagstiftning har arbetarrörelsen fått en egen helgdag — första maj. De kristna rörelserna har mig veterligt accepterat denna; man har förstått vad den betyder för arbetarrörelsen. Socialdemokraterna visar en dubbelmoral. De upphöjer sin demonstrationsdag till helgdag men unnar inte den kristna opinionen att få behålla långfredagen och de två andra helgdagarna i deras ursprungliga karaktär. Att visa hänsyn är förvisso en av förutsättningarna för att ett samhälle skall fungera. Vi har lagar och förordningar som ger medborgarna riktpunkter för vad som är tillåtet och otillåtet. Vi finner det i dag självklart att exempelvis mötesfriheten är garanterad. Jag tror att oavsett vad remissinstanserna säger majoriteten av den kristna opinionen önskar att i lugn och ro utan störande nöjesevenemang få fira de tre största kristna högtidsdagarna, som för kyrka och samfund intar en central plats i gudstjänstlivet. Det är många som i debatten framför argumentet, att eftersom massor av folk inte längre betraktar de aktuella helgdagarna på annat sätt än vilka andra dagar som helst, så är tiden inne för ett upphävande av denna lagparagraf. Jag kan försäkra, herr talman, att de kristna här i landet anser att juldagen, långfredagen och påskdagen har en mycket, mycket djup innebörd. Man torde till och med fästa minst lika stor vikt vid dessa dagar som arbetarrörelsen gör vid sin demonstrationsdag första maj — och det vill förvisso inte säga så litet. Jag hyser den farhågan, att det här i riksdagen tyvärr finns en majoritet av socialdemokrater och kommunister som är för nöjesförbudets upphävande och som om en stund kommer att genomdriva ett slopande av 10 8 i ordningsstadgan, och då försvinner även denna kristna sed från vårt folks traditioner. Det beklagliga är att om detta nu blir fallet, så kommer det att ske med några kristna bekännares stöd. Dessa menar, att man inte kan värna om sådana här seder. Nej, saknas viljan kan man inte värna om någonting alls. Jag har här i min hand Broderskapsrörelsens religionsfrihetsprogram, som antogs i augusti 1967.

Om man nu i dag blir bönhörd vad beträffar nöjesarrangemangens frisläppande på juldagen, långfredagen och påskdagen, är det väl bara en tidsfråga innan det i det s.k. kristna Sverige tillåts att offentligt hur fräckt som helst häda kristna centralgestalter. Man har, herr talman, otvivelaktigt kommit långt på detta område under vår nuvarande regim. Det beklagliga är att i den fråga vi behandlar i dag den kristna vänstern — Broderskapsrörelsen — har gått i spetsen och berett marken. Man har sått — i dag skall riksdagen skörda. Jag skulle tro, herr talman, att folk i allmänhet har haft och har full förståelse för de aktuella helgdagarnas särställning och den begränsade möjligheten till offentligt nöjesliv under dessa dagar. Man har ansett det naturligt att dessa tre helgdagar med sin djupa kristna innebörd traditionellt skall firas i någorlunda stillhet. Men genom socialdemokraternas klåfingrighet — man kan gott använda detta ord — kommer man nu att på lagstiftningsvägen söka rycka undan grunden för denna i hela vårt samhälle genomsyrade uppfattning. Jag vill sluta med att säga att jag naturligtvis inte finner regeringspartiets agerande i den här frågan på något sätt förvånande.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

Herr talman! Jag vill vända mig till herr Fridolfsson i Stockholm. Jag skall försöka att inte använda sådana tongångar som han lät komma till uttryck. Jag har i första kammaren haft tillfälle att lyssna till ett par socialdemokrater som talade för reservationen. De framförde sina synpunkter på ett försynt sätt, herr Fridolfsson. De framhöll att det här inte var fråga om att gå till attack mot några kristna värden. Var snäll och läs protokollet när det kommer! Då skall herr Fridolfsson finna att de i stället framhöll att de har stor respekt för de kristna värdena. Detta får man höra av personer som icke poängterar att de omfattar en kristen livsåskådning. Det är faktiskt så att man — med rätt eller orätt — fordrar litet mer av människor som i tid och otid hävdar sin kristna inställning.

Herr Fridolfsson framhöll att han inte var förvånad över att socialdemokraterna avgivit denna motion. Jag vill då påpeka att — vilket herr Fridolfsson väl har sig bekant från utskottsarbetet — vi är i gott sällskap; samtliga politiska organisationer, även de kyrkliga remissinstanserna vill ha en utredning.

Herr talman! Fru Johansson anmärkte på mitt sätt att debattera; man skulle tala försynt och lågmält och viska fram sina argument, i varje fall när man framför synpunkter som är kritiska mot socialdemokraternas förslag. Fru Johansson menade också att man inte i tid och otid skall tala om kristendomen och framställa sig som talesman för de kristna. Men, fru Johansson, här diskuterar vi en fråga som har den allra största betydelse. Från socialdemokratiskt håll framförs nämligen motionskravet att de tre kyrkliga högtidsdagarna juldagen, långfredagen och påskdagen skall jämställas med vilken annan helgdag som helst och att därför nöjesförbudet skall upphävas beträffande dessa dagar. Skall jag med den uppfattning jag har i denna situation stå här och hyckla om mina tankegångar? Jag har rätt att anlägga mina synpunkter på detta problem. Jag gör det kanske inte på ett så rundhänt sätt att socialdemokratiska ledamöter i denna kammare tycker att jag är en trivsam ledamot som säger mycket utan att egent ligen säga någonting. Jag har klargjort vad jag tror den kristna opinionen tycker och tänker i denna sak, och det ber jag naturligtvis inte på något sätt om ursäkt för.

Herr talman! Jag har icke ett ögonblick förtänkt herr Fridolfsson i Stockholm att här framföra sina synpunkter. Det har vi rätt att göra både herr Fridolfsson och jag och andra, men det har många gånger förvånat mig att herr Fridolfsson så gärna använder giftiga ord, och det är det som jag har reagerat mot. Han säger att detta är en mycket allvarlig fråga. Ja, det är det verkligen. Det är på grund av frågans allvar som vi här vill ha en utredning till stånd för att man verkligen allsidigt skall kunna få frågan belyst. Det kommer väl en dag när de som då tillhör riksdagen får ta ställning till den frågan. Av utskottsutlåtandet framgår att meningsskiljaktigheterna är mycket små, vilket även betonades i det anförande som hölls av herr Gustafsson i Borås, vilken försvarade «utskottets ställningstagande. Därför tycker jag att det inte skulle behövt bli en sådan diskussion som den som här har förts.

Herr talman! Jag kom i går kväll att höra på Lejonets son Ben Gurion. Det var en liten detalj som fastande i mitt minne bland de många större sakerna. Han kom att tala om när staten Israel proklamerades 1948. Det kunde inte ske den dag som var avsedd, utan han gjorde sitt uttalande kvällen före. Varför det? Jo, därför att dagen efter var det vilodag, sabbat. Han är Politiker. Han är socialist. Hans parti är socialistiskt, hans folk är politiskt medvetet. De hycklar inte någonting, men de har ändå respekt för religionen, för judendomen, för sina fäder. När jag läste motionen nr 77 i första kammaren väckte den min förvåning. Min första tanke vid läsningen av den var: Finns det inie längre något verkligt viktigt att göra en insats för? Är det så väsentligt att få bort ett historiskt betingat nöjesförbud på tre av årets helgdagar att man måste göra upprepade ansträngningar för det och bl.a. motionera i riksdagen om en lagändring? I motionen framhålls att »allt tvång måste uppfattas som en kränkning av kristendomens grundidéer» — men detta är inte sant, herr talman!

Det dubbla borgerskapet var erkänt av den stat som så intimt var förbunden med kyrkan. Och visst är lagen alltid tvång! Att sedan kristendomen vet om den andra grundidén, nämligen evangelium, hindrar ju inte att lagens krav togs och bör tagas på allvar. Nu har ju det offentliga samhället tagit avsked från de kristna grundidéerna och talar om religiös neutralitet; men då det här krävs att de sista stadgarna skaffas bort, vill jag ställa några frågor. Är det någon, som förorättas av det nuvarande förhållandet? Lider någon svårt av förbudet mot offentliga nöjen på tre av årets dagar? Är det många människor som uttalat kravet och har de gjort det spontant och motiverat? Jag har inte kunnat värja mig mot en undran om vad man är ute efter, kanske utan ait själv reflektera över det. Är det fortfarande den besvärlige Jesus från Nasaret som irriterar? Trycker han sin auktoritet på oss då vi i stort sett håller tre av årets 365 eller 366 dagar nöjesfria? är det detta att förbudet kopplas sam man med kristen tro som djupast förargar? Jag är inte säker men frågan inställer sig. Skulle man, om samhället, med anledning av behovet av lättnader för poliser och ordningsvakter eller av något annat skäl, krävt 3 eller 30 dagar med samma stillhet, ha funnit sig i det utan knot? Nu finns det ju dispensrätt. Ansökningarna är inte många och de har beviljats. Finns det då någon som lider? Det är förvisso intet tryck från de många i vårt land att få bort denna kvarleva från den kristna tiden. Kan vi då inte få ha kvar denna gamla och enligt min mening goda ordning också i det Sverige som kallar sig sekulariserat och är religiöst neutralt? Kan ni inte vara litet storslagna mot oss gammalmodiga? Får jag i dag efterlysa respekt för våra fäders syn och för den grupp, som såras av att det samhälle, som den solidariskt betalar skatt till och arbetar för, helt avvecklat kristen lagstiftning. Först gäller det våra fäder. »Barnens ära är deras fäder» heter ett gammalt ordspråk. De som före oss byggde detta land och som trodde på nyttan av lagens första bruk och därför införde helgfrid och sabbatsro kunde väl inte lagstifta om allt för den nya tid vi lever i, men när vi har rört oss bort från deras tro och tankar kunde vi väl hylla deras insats och deras möda för oss genom att behålla något av det som de ansett riktigt. Det har alltid hedrat ett folk att det ärat sina fäder. Skulle vi inte kunna ha kvar förbudet mot bullrande nöjen på tre helgdagar, då det säkert inte skadar oss eller demokratin? Därnäst vill jag fråga efter respekten för de stora skaror av medborgare, de kristna bekännare, som, trots att man kunde tro motsatsen vara fallet med tanke på remissinstansernas svar i utlåtandet, håller på söndagsvilan och det riktiga i att också samhället värnar om den. De är kvar i det tänkesätt och den tro som enligt vad som påstås har övergetts av majoriteten svenskar. De är i alla fall lojala mot landet, bär solidariskt bördorna och försöker, om än med sorg, att finna sig i att mycket som de ansett värdefullt för samhället bryts ned, såsom söndagsro, gatufrid och respekt för Guds bud. De hör ju att demokratin kräver att sådana kristna normer inte får vara med som lag i landet. Men kunde vi då inte som lagstiftare gå dem till mötes och säga, att vi på någon punkt kan göra dem till viljes och låta denna gamla lag vara kvar? Vi tar inte skada av det. Vi må också ha respekt för deras synsätt; det är demokrati. Fru Johansson betonade att det är en allvarlig fråga, och jag menar att den är ytterst allvarlig även från denna synpunkt. Det är också min uppfattning att den neutrala ställning i religiösa frågor, som vår stat med rätta intar, inte får innebära, att staten inte kan bekänna sig till en lag, en god ordning och en nyttig sed bara därför att den ursprungligen har kyrkan till upphov eller stämmer med Bibeln. Om en ordning främjar statens liv och medborgarnas bästa är det väl statens plikt att behålla den. Så religiöst neutral är inte staten som ju ännu är förenad med kyrkan. Som ansvariga har vi att tänka på risken att riva ned på det ena området efter det andra utan att bygga upp något i stället. Tar vi bort något som betytt så mycket för vårt samhälles grundande och växt måste vi ge något positivt i stället. Det är inget tvivel om att helgdagarnas frid, rytmen mellan vardag och helg, varit av stor betydelse för formandet av en god livsmiljö. Det har varit värdefullt just för staten, och det är dålig politik att föröda detta. Det är inte Jesus från Nasaret vi behöver försvara. Han klarar sig alltid. Inte heller behöver staten stärka kyrkan med det som här kallas tvång. Det är i stället staten som får se upp så att den inte förintar sin egen grundval. Demokratin kan urholkas genom sådant som kallas frihet utan att vara det — jag menar alltså sådant som bara i negativ mening är frihet: en löslighet i allmänhet. Frihet skall ha ett positivt innehåll. Sammanhanget är komplicerat, men kan man inte koppla samman denna fråga med de svårigheter på rättsvårdens och ordningens område som bereder oss sådana bekymmer i dag? När vår livsmiljö hotas och trivseln i vårt politiska hemvist förstöres har det samband med att vi i våra reformer och i vår lagstiftning har tänkt för litet på etiken och på det som djupast sett är livsfrämjande för människan. Ett gammalt ordspråk säger att den som sår vind, skördar storm. Här har anförts vad remissinstanserna framhållit och vad som sagts från kyrkans håll, och jag vill nu återge vad en av våra reformatorer har sagt: Kyrkan kan man inte förstöra utifrån; den kan bara förstöras inifrån. Jag är rädd för att de som har skrivit remissvaren har tänkt sig för alltför litet. Min vädjan är därför: Låt oss ha kvar de tre dagarnas stillhet! De övriga dagarna är ju hur fria som helst — om det nu kan kallas frihet. Det är min övertygelse att det tjänat folk och land och främjar den framtida trivseln i samhället bäst om vi i dag bifaller utskottets hemställan.

Herr talman! Det är riktigt vad som sagts tidigare att när man läser första lagutskottets förevarande utlåtande om upphävande av förbudet mot offentlig nöjestillställning på vissa kyrkliga helgdagar får man lätt den uppfattningen att det är mycket litet som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna. På båda sidor har man förordat en utredning i frågan, och då kan man ju fråga sig varför inte utskottsmajoriteten och reservanterna har kunnat enas om en Men trots allt har vi väl olika meningar i sakfrågan. Det tycker jag också har framgått av inläggen i denna debatt. I varje fall har jag, när jag anslutit mig till reservationen, i likhet med flertalet remissinstanser intagit en klar ställning för att 10 8 i 1956 års allmänna ordningsstadga om förbud mot anordnande av offentlig tillställning juldagen, långfredagen och påskdagen bör upphävas. Utskottsmajoriteten har inte motsatt sig att frågan utredes men har förutsatt att densamma kommer att tas upp i en kommande utredning rörande förhållandet mellan kyrka och stat. I själva verket är det väl så — och det är möjligen där vi skiljer oss åt — att de som vill bibehålla ett förbud tror sig kunna förhala förbudets slopande genom att hänskjuta frågan till en kommande kyrka—stat-utredning. Utskottets majoritet har helt naturligt inte kunnat direkt avfärda motionerna, eftersom de har mottagits mycket välvilligt av samtliga remissinstanser. Ingen av remissinstanserna har nämligen motsatt sig att frågan utredes, och det förslaget har därför också i sak biträtts av utskottsmajoriteten. Enligt min mening finns det emellertid ingen anledning att vänta med ett slopande av nöjesförbudet på vissa helgdagar till dess att förhållandet mellan kyrka och stat har omreglerats. Jag är av den meningen att redan i det förhållande vi nu har mellan kyrka och stat bör nöjesförbudet slopas. Jag har nämligen mycket svårt att förstå — för att uttrycka mig drastiskt — att det över huvud taget någon gång har kunnat finnas skäl för ett förbud i lagstiftningen. Det måste ju vara oriktigt och kan knappast vara förenligt med statens religiösa neutralitet att med ett juridiskt tvång värna om de kristna högtidernas helgd. Det kan väl inte heller vara ett intresse för kyrkan, eftersom detta enligt min mening skulle betyda att kyrkan inte själv tror på slagkraften och styrkan i sin evangelieförkunnelse. Synen på de kyrkliga helgdagarna har vidare under de år som gått sedan 1956 naturligtvis förändrats. Jag tror att detta beror på att den enskilda individens möjligheter till värdering och analys av traditionella uppfattningar har vidgats genom att vi fått en ökad bredd på utbildningen. Nöjesförbudet har enligt min mening, inte heller, såsom någon tidigare talare sökte ge intryck av, någon förankring hos majoriteten av vårt folk. Majoriteten betraktar med all sannolikhet dessa dagar på samma sätt som andra lediga dagar. De värderas helt säkert främst med hänsyn till att de ger möjlighet till vila, rekreation, förströelse och avkoppling. Enligt min mening finns det ingenting som talar för ett bibehållande av nöjesförbudet, inte ens från religiösa synpunkter. Vår demokrati och statens religiösa neutralitet måste nämligen innebära, att det är den enskilda personens ensak att avgöra på vilket sätt han eller hon skall disponera de berörda kyrkliga helgdagarna. Människorna bör inte, såsom jag nämnt, genom en negativ lagstiftning hindras att fritt planera sin fritid.

Utformningen av denna utredning anser vi det böra ankomma på Kungl. Maj:t att ta ställning till. Personligen vill jag emellertid, med hänsyn till min principiella inställning till denna fråga, uttrycka det önskemålet att snabbast möjliga väg skall användas. Allra sist, herr talman, vill jag säga några ord om de inlägg som gjorts i denna debatt. Flera talare har använt orden »hänsyn och respekt», och jag vill bara säga att det är riktigt att man skall visa hänsyn och respekt för de olika uppfattningar som finns. Det är väl bara den skillnaden mellan oss att jag anser att hänsynen och respekten skall vara ömsesidiga. Vi skall respektera olika uppfattningar i samhället. Herr Fridolfsson i Stockholm tog vidare upp en jämförelse med förstamajfirandet. Han gjorde det också i utskottet, men han var i dag något försiktigare. I utskottet sade han att långfredagen inte är »någon vanlig första maj». Jag skall liksom jag gjorde i utskottet svara honom, att jag inte tänker gå in på något resonemang om vilken dag som betytt mest för mig, långfredagen eller första maj. Låt mig dock få säga att jag hoppas att herr Fridolfsson förstår — om han inte förstår det, vet jag att andra gör det — att första maj för mig är en symbol för framåtskridandet i vårt land, en symbol för den allmänna rösträtten, kortare arbetstid, tryggheten i vårt samhälle. Och jag skulle vilja fråga: Är det dessa ting herr Fridolfsson i Stockholm är emot när han blandar in första maj i detta resonemang?
Herr talman! Herr Jönsson i Malmö slog fast, att för honom hade första maj betytt mera än långfredagen. Låt mig bara säga, att ett sådant uttalande kan inga kristna i detta land ansluta sig till.

Herr talman! Tonen har varit ganska exalterad och uppskruvad men jag tror att man skall reducera denna fråga till dess verkliga proportioner. Låt oss se den ur religionsfrihetssynpunkt. Om vi tittar ut i världen en smula, finner vi att religionsfriheten sitter oerhört trångt på många håll. Jag kan bara påminna om vad som händer i Spanien och i Sovjetunionen. Man kan gå vidare och finna att på många håll är inte respekten för religionsfriheten så värst stor liksom inte heller för den politiska friheten. Detta är alltså en liten del av själva den stora frågan. Jag tycker att man ändå skall följa sina principer, och i så fall måste man givetvis finna att denna paragraf bör tas bort och frihet råda även på detta område. Herr Fridolfsson i Stockholm har talat i mycket starka ordalag om ait idrotten visar respekt, vilket är riktigt, och om att TV och radio visar respekt, vilket också är riktigt. Detta beror emellertid knappast på lagstift ningen utan på att vederbörande har känt att man bör visa respekt för dessa helgdagar. Herr Fridolfsson har också talat om första maj och sagt att den socialdemokratiska regeringen med lagstiftning har genomdrivit att den dagen blivit helgdag. Ärade kammarledamöter, den svenska riksdagen har fastställt många helgdagar via lagstiftning, men det är inte detta frågan gäller. Det har aldrig någonsin fallit arbetarrörelsen i tankarna att genom lagstiftning hindra andra människor att ägna sig åt vare sig religiösa sammankomster eller nöjesarrangemang under första maj. Det är där kärnpunkten ligger. Eftersom herr Fridolfsson var uppe i en replik mot herr Jönsson i Malmö vill jag säga honom att herr Jönsson aldrig gjorde någon avvägning mellan långfredagen och första maj beträffande vilken dag som hade betytt mest för honom. Det är att fara med falskt vittnesbörd, om man tillvitar en annan människa en åsikt som hon uppenbarligen icke har uttryckt. Jag har i viss mån en annan mening än fru Johansson om herr Fridolfssons agerande här i kammaren. Jag tycker att han skall fortsätta med det, bara han inte gör det som representant för de kristna samfunden. I denna fråga har vi nämligen svart på vitt på att de kristna samfunden och kyrkan har en annan åsikt än den herr Fridolfsson i Stockholm har fört till torgs. Det är ju betecknande, som fru Johansson och andra talare har nämnt, att remissinstans efter remissinstans inte bara har tillstyrkt en utredning utan också uttalat en positiv uppfattning för motionen. Herr Fridolfsson i Stockholm har också dragit fram Broderskapsrörelsens religionsfrihetsprogram. Det kan vara naturligt, eftersom vi godkände detta program i somras efter en rätt lång diskussion. Denna gällde dock andra punkter än den nu aktuella; den gick igenom relativt smärtfritt. Den avgörande motiveringen för vårt ställningstagande har varit den tanke som står att läsa på s. 16 i vårt religionsfrihetsprogram: »Det som är fundamentalt ur kristen synpunkt är insikten om att evangeliet är ett fritt erbjudande. Tron är tillit, grundad på ett ömsesidigt förhållande mellan Gud och människan, respektive mellan Gud och församlingen. Allt som kan sätta människan i en tvångssituation i förhållande till evangeliet måste uppfattas som en kränkning av dess egen idé.» Det är alltså när vi ser på frågan som kristna människor, utifrån kristendomens innersta idé, som vi når fram till denna ståndpunkt. Jag vill i det sammanhanget också hänvisa till vad Uppsala domkapitel har anfört i sitt remissyttrande — samma tankegångar kommer tillbaka där. Jag tror att kyrkorna — och herr Fridolfsson också! — gör kristendomen en otjänst genom att tvinga fram en sådan sak. Kristendomen är ett fritt erbjudande; det måste stå alldeles klart för oss. Det har också de religiösa organisationerna som yttrat sig förstått. Till slut, herr talman, en annan sak! Det har talats om var majoriteten står i religionsfrågan, men jag kan inte anse att detta skulle vara en majoritets fråga. Alla våra frihetsbegrepp — t.ex. religionsfriheten, yttrandefriheten, pressfriheten — är någonting som vi vill ge människorna, även om det bara är en liten minoritet som kräver det. Frihetsbegreppet måste tolkas på det sättet. Därför har jag nu bara att yrka bifall till reservationen. Jag vill emellertid återigen framhålla, att även reservationen är ganska försiktig i sitt uttalande. Reservanterna säger att det kan »ifrågasättas om det finns anledning att behålla det ovan nämnda förbudet». Detta visar väl att man har respekt för vad frågan gäller.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv framhöll att arbetarrörelsen aldrig har förbjudit offentliga nöjestillställningar på första maj men att den anser att långfredagen inte heller skall vara befriad från offentligt nöjesliv. Men, herr Svensson, vi kan väl vara överens om att det är stor skillnad på dessa dagar! Vi anser att långfredagen, med dess djupa religiösa innebörd, även framdeles bör få vara nöjesfri. Första maj däremot är ju inte någon kyrklig helgdag. Herr Svensson i Kungälv tog också upp mitt agerande i talarstolen. Jag vet inte vem jag skall tro på, om jag skall sätta tilltro till fru Johansson, som gav mig en tillrättavisning eller om jag även i fortsättningen skall följa herr Svenssons anvisningar för mitt agerande. Jag har emellertid aldrig sagt, herr Svensson, att jag skulle vara någon talesman för kristenheten i stort, utan jag har bara framfört de synpunkter som jag tror att det finns majoritet för inom de kristna leden. Till sist ytterligare en sak, herr talman! Jag har fått klart för mig, att om man vill se talesmän för Broderskapsrörelsen bekymrade, skall man idka innantilläsning ur deras program — detta tycks de uppfatta närmast som en oförskämdhet. Det är ett mycket märkligt uppträdande. Jag vet inte om de skäms för sina synpunkter eller om de tycker att den ståndpunkt de intar är besvärlig att försvara.
Herr talman! Det är ett par yttranden i denna kammare som givit mig anledning att begära ordet för en kort replik. Jag vill endast nämna att Sveriges frikyrkoråd och Sveriges kristna ungdomsråd båda anser att den fråga debatten nu gäller i första hand bör be handlas av den parlamentariska utredning som väntas och som skall behandla kyrka—stat-utredningen. Vi tror att detta är det riktigaste. Vi har i utredningen inhämtat vad vi redovisar på s. 7. Det står där: »En sådan utredning torde inom kort tillsättas av Kungl. Maj:t och få till uppdrag att bedriva sitt arbete på grundval av» — märk! — »föreliggande betänkanden om relationerna mellan kyrkan och staten.» SOU 1967:45 har på s. 546 tagit upp den fråga som vi här debatterar. Vi har alltså täckning när utskottet yrkar på att frågan hänskjutes till den aviserade utredningen. Reservanterna vill ha en utredning där man anhåller om upphävande av 10 8 i den allmänna ordningsstadgan. Detta är klart utsagt i reservationen. Vi vill att en förutsättningslös utredning göres och detta sker bäst genom det förslag som vi framför i utskottet. Hur kammaren nu än röstar gäller det i bägge fallen en utredning. När denna fråga återkommer till kammaren — jag förutsätter att så sker — blir tiden inne för en ingående sakdebatt.
Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm talar om att det är stor skillnad mellan första maj och långfredagen. Ja, det är självklart att så är fallet. Det är mycket stor skillnad, både historiskt och innehållsmässigt. Jag har heller inte försökt att jämställa dessa båda dagar. Jag tror att herr Jönssons i Malmö yttrande också gick ut på att det är svårt att jämföra dessa dagar ur den synpunkten. Vad jag anser vara väsentligt är frågan huruvida man genom lagstiftning skall ålägga människor och organisationer att uppföra sig på visst sätt. Socialdemokratin har aldrig haft en tanke på att skapa en sådan lagstiftning för första maj. Jag tror att herr Fridolfsson i Stockholm missuppfattade mig när han trod de att jag hade en annan uppmaning till honom än den som Lisa Johansson hade. Fru Johanssons och min grunduppfattning om herr Fridolfsson är säkert densamma. Härvidlag vill jag inte bli misstolkad, men inte heller jag tycker att herr Fridolfsson uppträder särskilt normalt om vi tänker på hur vi i allmänhet uppträder här i kammaren mot varandra. Herr Fridolfsson får gärna läsa vårt program. Om herr Fridolfsson vill kan han köpa hela upplagan, ty vi kan trycka en ny. Vi skäms inte för vårt ställningstagande på något sätt. Det är fullt konsekvent och försvarbart. Herr Gustafsson i Borås talade om kyrka—stat-utredningen och hänvisade till vad Sveriges frikyrkoråd och Frikyrkliga ungdomsrådet har sagt. Vem som skall utreda detta är för mig inte någon fråga av stor betydelse. Kan kyrka—Sstat-utredningen ta upp den, är saken klar. Enligt min mening kan Kungl. Maj:t få avgöra saken. Om det, som utbildningsminister Palme har sagt, är svårt att väva in frågan i denna utredning, får vi göra på annat sätt. På den punkten, herr Gustafsson i Borås, har vi ingen avvikande mening. När jag röstar för reservationen gör jag det närmast därför att den uttalar en åsikt, även om den är försiktig. Utskottsmajoriteten däremot säger »å ena sidan» och »å andra sidan», vilket inrymmer alla åsikter. Jag vill inte ställa mig bakom detta utan vill för min del tillkännage en åsikt.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Svensson i Kungälv att vad vi yrkat på är att frågan blir föremål för en förutsättningslös utredning; då skall man inte gå längre i motiveringen.
Herr talman! Det är kanske där den stora skillnaden ligger. Jag har fattat ståndpunkt och tycker inte att utredningen bör vara fullt så förutsättningslös som herr Gustafsson i Borås menar.
Herr talman! Låt mig redan från början få säga att jag i denna fråga sympatiserar mycket mer med Sveriges frikyrkoråd än med Uppsala domkapitel. Det är intressant i all sin bedrövlighet att konstatera att domkapitlet agerar i stil med vissa andra kyrkliga företrädare, som är angelägna att till varje pris vara i takt med tiden. I något slags kristlig blygsamhet eller beskedlighet tar man ett steg åt sidan och står med hatten i hand och menar sig representera en liten grupp. »Många människor står mer eller mindre främmande för högtidsdagarnas reella innebörd»; inte kan vi hävda något krav på samhällshänsyn för helgdagar. Det verkar som om man glömt vilken stor herre man tjänar, Han som själv en gång försökte stävja världsligt oväsen och drev månglare ur templet. Jag är alldeles övertygad om att andra domkapitel hade svarat helt annorlunda, om de fått ärendet på remiss. En del remissinstanser menar liksom motionärerna att högtidsdagarna inte längre har någon förankring hos folket. Hur kan man vara så tvärsäker på det? En överväldigande majoritet låter sig dock fortfarande betjänas av kyrkorna och frikyrkorna i högtidliga sammanhang. Herr Jönsson i Malmö sade att synen på helgdagarna har förändrats sedan 1956. Det skulle man kunna säga, herr Jönsson! Enligt statistiken har vi mycket mer folk i kyrkorna på långfredagarna nu än vi hade 1956. Synen har alltså förändrats men inte så som herr Jönsson i Malmö trodde. Sysslar man aldrig så litet med kyrkligt fältarbete utanför de traditionella formerna kan man få uppleva ganska överraskande ting. Just på långfredagen talade jag på en tillställning för 600 hemlösa män i denna stad — en del av det klientel som våra sociala myndigheter i stort sett har misslyckats med men som föreningen »Hjälp åt hemlösa» tagit sig an. Det doftade både T sprit och dunder i salen, och språket var inte precis någon pastoralsymfoni. Man skulle tro att dessa människor fullständigt struntade i himmel och helvete, Gud och präster, kyrka och allt sådant. Men vem vågar fråndöma dessa människor känslan för den religiösa saken? De sjöng med i sångerna om barnatro och änglavakt med en inlevelse och iver som man skulle önska finna mer av i kyrkobrödrakårer. Eller för att ta ett annat exempel. Härom veckan när det var utryckning på våra militära regementen hade vi i Malmö, som vi brukar, korum med nattvardsfirande. Tyvärr skrev inte tidningarna härom, ty tidningarna har en något negativ uppfattning om nyhetsmaterial. Kyrkan var emellertid full av folk, och nästan alla tog emot Kristi lekamens och blods sakrament — vanliga friska tjuguåriga svenska pojkar alltså! Sådana här exempel kan motionärerna verkligen inte vifta bort med att »helgdagarna inte innebär någonting för de flesta» o. s. v. Motionärerna kan naturligtvis uttala sig om sig själva, men sedan bör deras tyckande tystna. Jag anser att det finns litet av hyckleri över motionärernas skrivning, då de med sitt yrkande menar sig slå vakt om kristendomen och hindra »en kränkning av dess grundidéer» — det är väl ändå inte precis motionsmotivet. Herr Svensson i Kungälv var inne på samma sak. Som om man med denna motion ville demonstrera sin omsorg om kristendomen! Så är det väl ändå inte, herr Svensson! När det talas om tvång i detta sammanhang bör man göra klart för sig vad det är för tvång det gäller. Rimligen gäller tvånget i första hand företagarna i nöjesbranschen, som får göra uppehåll i sin verksamhet någon dag. Men liknance förbud gäller ju strängt taget alla helgdagar för de flesta företagare, och vi har väl ingen anledning att slå vakt om den här sortens företagare. De sociala problemen är stora nog ändå i det kommersialiserade nöjeslivet. Allmänheten tvingas inte till någon besvärande aktivitet, som kan kännas kränkande — tvärtom. Och det är ju inte tal om att tvinga folk till kyrkan. En del av remissinstanserna liksom även motionärerna tycks anse att det bakom detta tvång ligger den baktanken, att man skulle få mer folk till kyrkor och bönhus. Möjligen tvingas man till hänsynstagande till den kyrka som man själv representerar eller som en mycket stor majoritet av det svenska folket tillhör. Det kan väl inte anses vara ett obilligt krav i en demokrati. Man skall väl kunna visa hänsyn även till annat än det man själv representerar. Och så tvingas man för all del också på några blygsamma punkter att ta hänsyn till mänsklighetens odiskutabelt störste Mästare — Människosonen själv. Även om man inte står i något personligt trosförhållande till Kristus, måste man i alla fall vara saklig och inse att den mannen är fundamentet för vår västerländska kultur. Den sakligheten borde väl kunna ålägga en någon liten återhållsamhet på den mannens födelsedag och dödsdag. Det är väl helt klart att konst och litteratur genom århundraden haft dessa helgdagar som sin säkert mäktigaste inspirationskälla. Jag har svårt att förstå att det skulle vara någon uppgift för oss att härvidlag göra oss urarva. Väl vet jag att religionen inte står och faller med något riksdagsbeslut, men med vad jag nu har anfört vill jag yrka bifall till utskottets hemställan — jag tror nämligen att denna fråga hör hemma inom den parlamentariska kommitténs kompetensområde och kan behandlas i samband med problemet kyrka och stat.
Herr talman! Den här debatten börjar genom herr Werners inlägg göra skäl för utskottsutlåtandets rubrik som handlar om offentliga nöjestillställningar. Jag tycker att detta är en alltför enkel fråga för att spilla så mycket ord på som vi har gjort här. Det är en mycket enkel och klar religionsfrihetsfråga som man bara kan finna en lösning på. Jag skall ändå ta upp några yttranden som har fällts här och börjar med herr Werner, som klagade på domkapitlets remissyttrande. Herr Werner ville alltså göra gällande att domkapitlet i denna sak inte talar av någon fast eller grundlig övertygelse utan bara vill följa med strömmen för att vara de profana till lags. Det är ju en rätt allvarlig anklagelse. Jag undrar om man får lov att göra sådana i herr Werners läger. Herr Werner framför alltid det gamla slitna argumentet om de förrättningskristna: det är så och så många som låter döpa sina barn, så och så många som gifter sig i kyrkan, 0. s. v. Det börjar bli utslitet, herr Werner. Det blir inte bättre för att det upprepas ofta. För dessa förrättningskristna gäller ju nämligen vad herr Werner anklagade domkapitlet för: det finns ingen övertygelse bakom handlingen; de har inte den tro som dessa handlingar egentligen skulle förutsätta. Det finns som herr Werner vet ett mycket gott statistiskt belägg för detta. Herr Werner talade också om hemlösa män i Stockholm. Den föreslagna lagstiftningen skulle inte innebära något som helst hinder för herr Werner att hjälpa dem även i framtiden. Man har missuppfattat reservationen om man tror att upphävandet av dessa bestämmelser skulle medföra någon minskning i det kristna utövandet dessa dagar — det är inte tal om det. Jag skulle sedan vilja övergå till herr Låt mig till en början slå fast, herr Fridolfsson, att religionsfrihet inte är detsamma som religionsfientlighet. Jag tror att det är en vanlig missuppfattning att det skulle föreligga en parallell däremellan. Det är det inte alls. De som ivrar för religionsfrihet vill skapa bästa möjliga förutsättningar för de religiöst verksamma att utöva sin verksamhet, men det skall råda religionsfrihet — vi skall inte ha tvång på något sätt! Det är också en missuppfattning, herr Fridolfsson, att det är meningen att tvinga folk att roa sig dessa dagar. En ändring medför nog inte heller någon större skillnad. Flera talare har påpekat att det har förekommit mycket få dispensansökningar. Skillnaden blir inte stor, men förbudet bör bort i religionsfrihetens namn. Vidare var väl herr Fridolfssons parallell med första maj litet misslyckad. Arbetarrörelsen skall naturligtvis få fira sin första maj. Som herr Svensson i Kungälv har sagt, har arbetarrörelsen inte kommit på idén att begära lagstadgat förbud för andra att roa sig på annat sätt, exempelvis för att tvinga dem att gå och se på demonstrationen. Exemplet var fullständigt misslyckat. Den parallell herr Fridolfsson drog mellan långfredagen och första maj var en ganska underlig jämförelse, men den bör ändå bemötas med några ord. Herr Nilsson i Agnäs talade om Lagen — med stor bokstav — och man kan väl säga att lagen från början varit ett medel att hålla nere de små men att den numera blivit ett medel att frigöra de små — ibland kanske till och med under motstånd från kristendomen, dess värre. Jag tycker nog att man bör säga att så förhåller det sig. Man kan också fråga, som någon har gjort: Behöver kristendomen verkligen det lilla lagstöd som 10 § i ordningsstadgan utgör? Kan den paragrafen vara så betydelsefull att det skulle ha en sådan kolossal innebörd om man tog bort den? Är det inte att undervärdera sin egen inneboende kraft alltför mycket? Herr Nilsson i Agnäs talade om frihetsbegrepp. Jag har ett frihetsbegrepp som jag tror håller i de flesta lägen, nämligen att frihet är att göra allting som inte skadar någon annan. Där går gränsen, och man får inte överskrida den. Gör man inte det, så är allting som det skall vara. Det kan inte skada någon, om en person vill gå på biograf eller teater på juldagen eller långfredagen. Det kan inte påverka de uppriktigt kristna, som jag har all respekt för. För mig är det alldeles ofattbart att andra människors teaterbesök är någonting så oerhört att man behöver sätta sig på tvären på det här sättet. Det är ju märkligt att så gott som alla remissinstanser ger uttryck för en Önskan att slopa detta förbud. Det gäller både statskyrkans representanter och de frikyrkliga. även de profana myndigheter som har yttrat sig är emot förbudet. Alla de argument som här i debatten travas på varandra från kristet håll går emot de remissyttranden som avgivits från samma håll. En motsättning uppstår ju i denna fråga, vilket jag tycker är mycket anmärkningsvärt. Andra ledamöter har citerat ur Uppsala domkapitels remissyttrande. Jag vill citera följande: »Lika litet som man kan tvinga människor till tro, lika litet finns det anledning att tvinga på dem en bestämd attityd till kyrkliga högtidsdagar.» Det är ju kärnfrågan och det är ju där vi står, herr Werner. Domkapitlet har på ett alldeles riktigt sätt fattat vad frågan gäller. För min del tycker jag nog att det inte alls skulle behövas någon utredning. Jag anser att det gäller en liten enkel religionsfrihetsfråga, som vi skulle ha kunnat avgöra på en gång. Förbudet är ofattbart. Jag tycker att motionärerna har varit alltför blygsamma. Det måste vara fel att hänskjuta denna fråga till utredningen kyrka—stat, som väl ändå får tillräckligt mycket att syssla med och som dessutom kanske kommer att dra ut på tiden, om vi skall döma efter den takt i vilken utredningen hittills har arbetat. Det av dessa två förslag som mest verkar i religionsfrihetens anda återfinns i reservationen och därför skall jag, herr talman, yrka bifall till denna.

Herr talman! Jag måste till herr Sjöholm säga att »nöjestillställningen» tog slut, när han kom upp i talarstolen och agerade som den besserwisser han gärna gör sig till i religiösa frågor. Det går ju lätt så, när man själv ställer sig utanför. Han har gått igenom vad som sagts av alla talare här utom av hans egna partikamrater. Men tala litet med dem, herr Sjöholm! Det är kloka män som har talat här. De har kanske ett och annat att lära också herr Sjöholm. Vidare är han också besserwisser när det gäller alla dessa mängder av människor som låter sig betjänas av sSvenska kyrkan och frikyrkosamfund. Med vilken rätt säger Ni, herr Sjöholm, att det inte finns något allvar hos dessa människor? Får man verkligen vara så självsäker i sina uttalanden om vad som rör sig i människors hjärtan? Herr Sjöholm gjorde sig skyldig till en missuppfattning, men jag skall inte ta upp det, eftersom kammarens ledamöter väl hellre vill resa hem än höra på mig. Vad beträffar långfredagen får jag visst fortsätta att tala för de hemlösa. Men de exempel jag anförde tog jag upp för att vederlägga påståendet att »helgerna inte längre innebär någonting för de flesta». Vidare vill jag rekommendera herr Sjöholm att studera vad Sveriges frikyrkoråd säger, ty det är ganska kloka ord.
Herr talman! Jag förstår att nöjes tillställningen tog slut för herr Werner, när jag vederlade vad han hade sagt och visade att det var felaktigt. Epitetet besserwisser kanske vi skall dela; jag vet inte om det passar bättre på mig än på herr Werner. Det kanske kan diskuteras. Vad beträffar mitt påstående att det inte finns något allvar hos många av dem som benyttar sig av kyrkans tjänster vill jag framhålla att det ju är ett faktum. Det har gjorts en utredning om detta, herr Werner. Den utredningen har kommit till det resultatet. Man har nämligen frågat människor som har låtit viga sig i kyrkan eller låtit döpa sina barn o.s.v. om de tror på Gud och de har svarat nej. Jag tycker det måste uppfattas som att de inte tror på detta. Om herr Werner kan vända det till något annat så är han duktig i att vränga till saker och ting. Emellertid påstår herr Werner själv att det inte fanns något allvar i domkapitlets yttrande. Det tycker jag är en betydligt allvarligare anklagelse.

Herr talman! Åtskilliga talare i debatten har tillstyrkt vår motion, men eftersom jag är motionär och blivit så hårt attackerad av andra talare tycker jag att jag måste säga någonting i frågan trots att debatten dragit ut på tiden.

Statsrådet Palme sade i första kammaren att utredningen håller på att sammansättas och att den nog kommer att ägna sig åt andra ting och inte åt dessa som räknas som detaljer. Det är alltså enligt statsrådet Palme inte troligt att den här frågan tas upp av ut redningen, och därför är jag glad att reservanterna har hållit fast vid sin tanke att överlåta åt Kungl. Maj:t att utreda frågan och framlägga förslag om slopande av 10 § i allmänna ordningsstadgan. Jag vill säga några ord om vissa av remissorganen eftersom herr Werner sade att herr Sjöholm borde läsa Sveriges frikyrkoråds yttrande. Detta är ju det mest restriktiva av de lämnade yttrandena, men där framhålles i alla fall, att det i ett fritt läge bör »tillkommsa trossamfunden att själva bestämma vilka helgdagar de vill fira och vilken religiös innebörd de vill ge var och en av dem». Då Sveriges frikyrkoråd skrivit så mycket kan jag inte riktigt förstå varför man inte skulle kunna tänka sig att gå längre beträffande denna fråga. Herr Werner åberopade också Frikyrkliga ungdomsrådet, men detta framhåller ju att om den nämnda utredningen inte kommer till stånd, en separat utredning bör tillsättas. Jag tror att det var herr Gustafsson i Borås som sade att det inte behövde känmas som en kränkning. Vi har sagt i motionen, och det har Centerns ungdomsförbund helt instämt i, att »allt tvång måste uppfattas som kränkning av kristendomens grundidé» och bedömer det som möjligt att »förbudet kan förstöra kyrkans möjligheter att upprätthålla goda kontakter med vissa samhällsgrupper». Inget remissorgan — och inte heller motionärerna — vill nedvärdera de kyrkliga helgdagarna. Vi anser att även remissorganen uttalat att ingen skall tvingas att fira någon dag på ett visst sätt och att det nuvarande förbudet inte är till fördel för de kristna föreningarna och deras sammankomster. Det är i hög grad en angelägenhet för dem, lika väl som för andra organisationer, att genom upplysning och ökad information skapa ett intresse för del relsen i Stockholms län har åberopats. Utan att återge vad dessa remissinstanser säger på denna punkt vill jag framhålla att jag tillmäter alla remissorgan lika stort värde. Eftersom en tidning har tillåtit sig den uppfattningen att denna fråga endast skulle vara någonting för ungdomen att intressera sig för, har jag emellertid velat peka på det remissvar som domkapitlet i Uppsala har avgivit. Jag anser detta svar vara synnerligen viktigt, eftersom det är kyrkans högsta myndighet som här har svarat. Domkapitlet går så långt — längre än motionärerna — att man bestämt tillstyrker ett upphävande av förbudet. Personligen har jag inte ändrat uppfattning i den här frågan med åren. Att ärendet inte har aktualiserats tidigare från min sida beror på andra orsaker. Då vi emellertid efter kontakter med kyrkliga organisationer fann att de hade samma uppfattning som vi, ansåg vi det vara motiverat med en framställning om att få en ändring till stånd också beträffande dessa återstående helgdagar. Går vi tillbaka i historien, finner vi att det förr var förbud mot nöjestillställningar på så gott som alla helgdagar och tvång att gå i kyrkan. Jag tror inte att det ens på den tiden främjade ett kristligt sinnelag. Sedan ändrade man lagen, första gången 1895, så att förbudet kom att gälla de nu aktuella helgdagarna plus pingstdagen. Herr Fridolfsson sade att detta var en socialdemokratisk trend. Men man kan väl ändå inte påstå att vi kunde ha gjort någonting åt detta 1895. Jag vet inte om det har försämrat möjligheterna för de kristna organisationerna att pingstdagen undantogs från förbudet, men det kan jag absolut inte tro. Det har talats om den dispens man kan erhålla från länsstyrelsen, och det har visat sig att denna dispens är en formsak. De som har begärt dispens har inte vägrats sådan under föregående år. Länsstyrelsen i Stockholms län säger för övrigt att man har kommit att använda en mjukare linje än en strikt lagtolkning skulle innebära. Även länsstyrelsen ansluter sig till det i motionerna uttalade syftet. Nu har det alltså gått 25 år sedan någon ändring gjordes i detta avseende, och vi tycker att tiden kan vara inne att upphäva förbudet för återstående helgdagar. Herr Hamrin i Jönköping sade att vi inte någonsin visat sådant intresse för kyrkliga frågor förut i riksdagen. Jag vet inte om herr Hamrin har någon möjlighet att bedöma min uppfattning i religiösa frågor. Jag vet i varje fall att ingenting av mitt handlande varit avsett som en attack mot kristendomen och de religiösa värdena. Men jag kan inte tro att kristendomen upprätthålles endast av dessa förbud. Man har nästan kunnat få den uppfattningen när man har lyssnat till en del av talarna här i dag. För att återkomma till dispensgivningen vill jag nämna att inte alla de som ordnat tillställningar på dessa helgdagar har lämnat in dispensansökningar, utan många har gått andra vägar. Många organisationer anordnar fester dessa helgdagar. Det gjorde man i min ungdom och det gör man än i dag. Man kallar det för enskilt samkväm. För sådana sammankomster är inte lagen tillämplig. Däremot är det allom bekant att den arrangerande organisationen får oerhört många nya medlemmar en sådan dag. För att anordna en offentlig tillställning fordras däremot myndigheternas tillstånd, som alltid är förknippat med krav på ordningsvakter. Något sådant tillstånd behövs inte för ett enskilt samkväm och inte heller några ordningsvakter. Vidare har det här talats om de ensamma och hemlösa. Herr Werner sade att han hade haft tillfälle att tala inför sådana människor, och det är ju inte meningen att någon skall förhindras att göra det. Men alla människor kan inte komma ens till sådana sammankomster, och många har förklarat att de just under dessa helgdagar känner sin ensamhet svårare än annars därför att de inte har någonstans att ta vägen. Inte ens restaurangerna är öppna de dagarna. Jag kan här ta ett exempel som visar hur man kan gå till väga. För åtskilliga år sedan fanns det en restaurang som höll öppet på långfredagen. Då var det nästan omöjligt att komma in där, eftersom restaurangen var den enda i staden som höll öppet. Ägaren fick böta för sitt tilltag men fortsatte ändå år efter år att ha öppet på långfredagen, eftersom det var den mest lönsamma dagen på hela året. Jag kan ta ett annat exempelsom visar att man från kyrkans hållinte behöver ha något nöjesförbud för att kunna samla människor. Nyårsafton är som vi vet en kväll då alla nöjesetablissemang håller öppet och satsar så mycket de kan. Den kvällen anordnar Uppsala domkyrka midnattsmässa, och jag kan garantera kammarens ledamöter att det då trots konkurrensen från nöjesetablissemangen är alldeles fullsatt i domkyrkan. Mycket har sagts under denna debatt, och många uttalanden har bemötts. Det var väl egentligen herr Fridolfsson i Stockholm som riktade de fränaste angreppen mot oss motionärer. Han sade att det inom socialdemokratin alltid har funnits en märkbar trend i motionernas riktning. Han påstod också att det varit Broderskapsrörelsen som gått i spetsen för och drivit på denna fråga. Det vill jag bestrida eftersom FPU, som absolut inte är en socialdemokratisk organisation, på sin kongress 1965 har bifallit en motion om att nöjesförbud på vissa allmänna helgdagar skulle avskaffas. På FPU-kongressen 1967 antogs också ett program för förbundet — det var samma år som Broderskapsrörelsen anslöt sig till samma linje — och jag skall eftersom det blivit kutym att citera ur andra organisationers program läsa upp en del av vad som står i FPU-program met. Det refererades också i remissyttrandet från FPU till första lagutskottet i detta ärende. Det heter i FPU programmet bl.a. följande: »I svensk lagstiftning finns lagar som strider mot religionsfrihetens principer och som därför bör avskaffas. Dit hör lagen om nöjesförbud på vissa helgdagar och den s.k. trosfridsparagrafen. Det kan inte anses motiverat att förhindra människor att på vissa dagar göra vad som annars är tillåtet.» Jag skall inte ytterligare ta upp vad som tidigare sagts, ty det har bemötts av de föregående talarna. Jag har dock funnit det angeläget att ta upp vad jag nu framfört. Jag vill också understryka vad vi uttalat i motionerna, nämligen att vi inte tror att de religiösa intressena vinner något på ett bibehållande av förbudet. Jag tror faktiskt att det är tvärtom. Inte heller förlorar de något på att det försvinner. Sedan jag tagit del av remissyttrandena har jag styrkts i min uppfattning i detta avseende. I likhet med vad som anföres i den till utskottsutlåtandet fogade reservationen hemställer jag, »att riksdagen måtte med bifall till förevarande motionspar, 1:77 och II: 111, i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning rörande upphävande av 10 § allmänna ordningsstadgan». Till detta vill jag foga ett instämmande i herr Jönssons i Malmö förhoppning att Kungl. Maj:t skall använda snabbast möjliga väg för att komma till beslut i frågan.